Herr talman! Jag skall inte gå in på den sakfråga, som ligger bakom det utlåtande vi just nu diskuterar; den har berörts av andra talare både utförligt och i vissa fall med stor litterär skicklighet. De förslag som andra lagutskottet framlägger kan inte betecknas som särskilt långtgående. Egentligen gör man inget annat än att efter en grundlig behandling skicka i väg frågan till narkomanvårdskommittén för att denna i sin tur skall få göra den bedömning av frågan som från dess utgångspunkter anses rimlig. Utskottet menar t.ex. att kommitténs väntade promemoria skall få ligga till grund för den översyn av strafflagen på området vilken man vill ha genomförd. Man går heller inte in på några lagstiftningsförslag och uttalar försiktigtvis ingenting om hur pass mycket hårdare straff man vill ha för olaga narkotikahantering. Man antyder bara att det bör ske en hårdare bestraffning av den kriminaliserade narkotikahanteringen. Det kan i och för sig sägas vara en styrka att vara vag när man inte riktigt vet vad man skall tycka. Men det är samtidigt — och det anser jag att denna debatt visat — en ganska allvarlig nackdel att utskottet tagit ställning så pass mycket som man gjort. De vaga formuleringarna och ställningstagandena kan nämligen tolkas på så många olika sätt. Detta har också blivit fallet i denna debatt och även utanför denna kammare i de diskussioner som förts med anledning av utlåtandet.

Det var delvis en feltolkning, men en rimlig sådan med tanke på de vaga formuleringarna i utlåtandet. Man har alltså haft att ta ställning till ett förslag om skärpning av straffet för narkotikahantering och till ett annat — från fru Heurlin — om att innehavet av narkotika helt skall undantagas från bestraffning. I den senare frågan uttalar utskottet — som jag tycker på mycket goda grunder — att det inte vill ha någon uppfattning, eftersom saken är så komplicerad och eftersom narkomanvårdskommittén just nu arbetar med problemet huruvida en straffbefrielse är rimlig eller inte. När det däremot gäller straffskärpningskraven har man varit mindre noga med att avvakta resultatet av utredningen. Utskottet har ansett att det är rimligt att föreslå en straffskärpning. Jag tycker att utskottet på goda grunder hade kunnat vara lika försiktigt i denna fråga, att man inte bort göra det uttalande utskottet nu gör. Jag säger inte det, därför att jag menar, att man skall ha något förbarmande med dem som ägnar sig åt distribution av narkotika, dem som är skulden i så stor utsträckning till att väldigt många människor, framför allt unga människor, kommer i kontakt med narkotika första gången och sedan dras ned i fördärvet. Det är självklart att de skall klämmas åt med hårda straff. Men felet i utskottets utlåtande är att man inte gör någon riktig skillnad mellan innehav och distribution av narkotika. När man nu här svepande talar för en straffskärpning av kriminaliserade förfaranden med narkotika avser man ju både innehav och distribution. I dag är nämligen även innehavet av narkotika straffbelagt. Man kan ju bara ge nom att göra om lagstiftningen helt och hållet skärpa bestraffning av distribution och lämna innehavet orört.

Jag tror att man därvidlag har överdrivna farhågor beträffande polisens maktlöshet. Jag tror att det mycket väl går att skilja storhandlare från brukare, på detta område lika väl som när det gäller alkohol, vilket har påpekats förut här i debatten. Vi bestraffar ju langning av alkohol men inte av innehavet. En annan sak är att vi försöker begränsa alkoholförbrukningen på olika sätt. Självklart är det riktigt att man på något sätt måste komma åt den som innehar narkotika. Men då är ju inte det primära, att straffa utan det primära måste vara att ge — om det nu skall vara polisen eller de socialvårdande myndigheterna eller de hälsovårdande myndigheterna, givetvis helst de senare — en möjlighet att ingripa med vård, när man vet att narkotikamissbruk förekommer. Men om situationen är sådan den är i dag, nämligen att själva innehavet är straffbart, är det klart, att vården kan förvåras. Vården försvåras, därför att sjukdomen i sig själv, litet tillspetsat uttryckt, är åtalbar. Man har svårt att få släktingar och vänner att tala om att en viss person befinner sig i svårigheter, därför att de riskerar, att den man vill hjälpa då kan bli åtalad för innehav av narkotika. Det är klart att ju strängare straffet för detta blir, desto svårare situationer kan man hamna i. Man måste emellertid ändå kunna göra någonting för att kunna ingripa även när man inte kan räkna på samarbete med den som har drabbats av läkemedelsmissbruk. Det är ju i den frågan narkomanvårdskommittén skall framlägga förslag till åtgärder. Man har diskuterat att här införa samma bestämmelser som i fråga om nykterhetsvården, där man nu utan straffpåföljd kan ingripa. Man har också diskuterat andra möjligheter. Jag tror att det kan ligga en del i det förslag som fru Heurlin framför i sin motion, nämligen att man till en början skall göra innehavet straffritt. Frågan kompliceras av att det finns en FN-konvention, enligt vilken narkotikainnehav skall vara straffbart. Å andra sidan vet vi att Sverige genom egna beslut har rubricerat andra medel än dem som upptas i konventionen som narkotika. Det finns alltså en sektor där vi alldeles oberoende av konventionen kan agera på egen hand. Jag tycker att det hade varit rimligt, om utskottet även hade avstått från ställningstagande till de motioner som kräver straffskärpning i stället för att göra det preferensuttalande, som utskottet ändå gör, för straff som korrektiv i detta sammanhang. Jag hoppas att narkomanvårdskommittén hittar lösningar som skall visa sig vara användbara. Jag hoppas också att man i kommittén inte gör någon statsfinansiell bedömning av vad som är möjligt att åstadkomma eller inte. En sådan bedömning får vi göra senare, det är inte kommitténs uppgift. Dess uppgift är att lägga fram ett program alldeles oberoende av vilka kostnader det kan komma att dra. Jag hoppas också att riksdagen, när detta program läggs fram och i den utsträckning det bedöms vara realistiskt, skall visa den generositet om vilken flera talare i denna debatt har uttryckt förhoppningar — åtminstone att man skall vara mera generös än i våras då riksdagsmajoriteten hade att besluta om ett anslag på några tiotusentals kronor för detta ändamål och kom fram till att säga åtminstone ett halvt nej. Då, vilket jag påpekade i början, utlåtandet innebär att man skickar tillbaka frågan för en framtida lagstiftning så kommer saken ju tillbaka till riksdagen. Då får den tas upp till förnyad diskussion. Därför har jag, herr talman, för dagen inget yrkande.
Herr talman! Får jag med anledning av herr Ullstens anförande bara säga att utskottet inte skickar frågan till narkomanvårdskommittén — vi föreslår att den skickas till regeringen.
Herr talman! Får jag bidraga med ett förtydligande. Det är riktigt att man sänder frågan till regeringen, men för dess bedömning hänvisas till det förslag som narkomanvårdskommittén kommer fram till. Jag förmodar att regeringen själv anser att den inte, om det tillsatts en narkomanvårdskommitté för att överse saken, bör framlägga förslag innan kommittén är färdig — i varje fall inte utan mycket nära kontakt med den.
Herr talman! Trots att det föreligger ett enigt utskottsutlåtande tycker jag att den förda debatten i detta ämne ger vid handen att det ändå finns någon nyansskillnad mellan uppfattningarna hos dem som yttrat sig. Vissa lägger huvudvikten på vårdproblemen och andra betonar kanske mera de straffrättsliga problemen. Som jag ser det bör man bedöma denna fråga med tanke på de kategorier människor som det gäller. I fråga om dem som hemfallit åt narkotikamissbruk måste vårdproblemet vara det enda av verkligt stor betydelse liksom frågan hur vederbörande skall kunna återföras till ett normalt liv.

Jag tror att det för de flesta människor i vårt land kom som en fullständig chock när vi för ett tag sedan delgavs uppgifterna om trippelmorden i träsket här i Stockholm. Det gav i blixtbelysning en bild av en värld med sina egna lagar och ett sätt att leva som knappast ter sig människoliknande, en värld där några få människor blir rika på de mångas olycka och misär och samtidigt utövar en terror som man inte trodde existerade här utan som närmast hörde hemma i USA:s gangstervärld. För föräldrar ter sig också de senaste statistiska uppgifterna om utvecklingen och utbredningen av narkotikamissbruket i skolorna skrämmande, även om siffrorna i sig själva inte är så stora. Men om man därtill lägger uppgifterna från skolhåll, att missbruket i realiteten torde vara väsentligt större än vad de publicerade siffrorna ger vid handen, så är det en oerhört skrämmande upplysning för föräldrarna. Det är ett rimligt krav att samhället vidtar åtgärder mot dem som utan att själva vara missbrukare tillhandahåller narkotika för egen vinnings skull, så att de får vidkännas ett straff som svarar mot det allvarliga brottet. Eftersom en strafflindring de facto har ägt rum i och med den nya brottsbalkens genomförande, framstår det som angeläget att vi åtminstone söker återställa den tidigare situationen. Jag vill också säga till herr Anderson i Sundsvall att jag inte kan tolka utskottets utlåtande så som herr Ander son tydligen gör, när han säger att utskottet bara har antytt möjligheten av en straffskärpning. På s. 26 i utlåtandet skriver utskottet ändå att det synes utskottet angeläget, »att straffbestämmelserna i narkotikaförordningen utan dröjsmål blir föremål för översyn». Några rader tidigare framhåller utskottet »att det nu synes angelägnare än någonsin att med kraft ingripa mot framför allt personer, som yrkesmässigt distribuerar narkotika». Detta vill jag uppfatta som ett uttryck för utskottets bestämda vilja att snara och kraftfulla åtgärder vidtages för att på detta mer begränsade område göra vad som är möjligt för att få någon bättring till stånd. I det sammanhanget finns anledning fästa vikt vid vad kammaråklagare C. Dreifaldt skriver, nämligen att bestämmelserna om medhjälp till narkotikaförsäljning inte får glömmas bort vid den översyn som skall göras. Jag håller med herr Wiklund i Stockholm om att skärpta straffbestämmelser inte innebär någon fullständig lösning på problemen. Men man har ju ändå under senaste år kunnat gripa en del storgrossister i narkotika, och ett längre frihetsberövande skulle medföra att de blev oskadliggjorda för avsevärd tid. Kanske kunde man då också nå den effekten att distributionskedjorna slogs sönder, vilket skulle ha mycket stor praktisk betydelse. Men til syvende og sidst är naturligtvis det mest väsentliga att man får möjligheter att komma åt brottslingarna. Jag tror mig också veta att polisen bedömer problemet med narkotikanästena som mycket besvärligt. Polisen anser sig ha välgrundad anledning anta att det i en del rivningshus och andra lokaliteter försiggår en mycket olämplig hantering, men polisen kan inte göra några razzior utan starka misstankar om att narkotikaförsäljning försiggår där. Kammaråklagare Åkerman har i sitt remissyttrande pekat på att det bör övervägas, om man inte också skall kriminalisera innehav av narkotikanästen, där missbrukare tillåtes begagna narkotika, men där det inte försiggår någon direkt försäljning. Jag anser det angeläget att detta visserligen inte enkla men mycket väsentliga problemkomplex tages med vid bedömningen, när den föreslagna översynen skall göras. Herr talman! Till sist vill jag uttrycka den förhoppningen att denna översyn verkligen kommer till stånd utan dröjsmål.

Herr talman! Jag skall här bara beröra en liten detalj av det som i dag förekommer i narkotikasammanhang. Det finns ett mycket starkt samband mellan asocialitet och bruket av narkotika. Det bruket är vanligt bland asociala, och förbrukare blir lätt indragna i asocialitet. Därför är många interner missbrukare. De hör också ofta till dem som får ganska stora mängder narkotika utskrivna till sig av läkare. Det händer sålunda att en intern som kommer i fängelse har med sig mycket stora mängder legalt erhållen narkotika. Vi kan inte komma ifrån att ett mycket tungt ansvar här vilar på läkarna. Jag vet att man över huvud taget aldrig får anmärka på vad en läkare gör — han är ju den ende som förstår de medicinska frågorna. Men nog blir man ibland något förvånad över vilken generositet som kan finnas på läkarhåll när det gäller att skriva ut narkotika. Om nu den som blir intagen i fängelse har mycket narkotika med sig beslagtas denna.

Man har emellertid inte samma möjligheter att beslagta narkotika, och jag hoppas därför på en lagändring. Det ser verkligen för obehagligt ut att interner släpps med ctt startkapital av detta slag. I utskottsutlåtandet har sagts något om att man borde skärpa straffen för handeln med narkotika. Det är kanske svårt att säga om detta hjälper. Det kan hända att straffsatserna bör justeras i förhållande till andra straffsatser, men jag är inte övertygad om att man genom en ökning av straffsatserna kan göra så mycket mot missbruket av och handeln med narkotika. Problemet ligger inte i att man ger narkotikahandlaren för kort straff, utan svårigheten är att över huvud taget få fast honom. Det är också litet förvånande med den högaktning som präglar både tidningsartiklar och intervjuer i andra massmedia där det talas om dessa storhandlare vilka inte befattar sig med de stackare som de förstör livet för, utan som själva bara lever på hög nivå och tar in pengarna. Det finns tydligen en beundran för dem som kan leva — och leva flott — på brott utan att bli fast. Är inte läget nu sådant att man borde kasta överbord den fina juridiska praxis som innebär att man över huvud taget inte ingriper utan bevis, när vi vet att i dessa fall bevis är så svåra att få? Jag säger mig detta när jag ser framför mig alla de unga människor det här gäller. Från att ha varit precis som andra barn och ungdomar sjunker de mycket snabbt djupt ned och blir hjälplösa varelser som inte kan räddas från förfall. Mot den bakgrunden frågar man sig, om det inte vore möjligt att ingripa mot de åtta—tio storhandlare, vilkas namn polisen säger sig känna. Många andra som skriver om narkotikaproblemen är också så inne i den här världen att de väl har reda på dessa storhandlare. Vore det inte möjligt att i en krissituation ha en sådan praxis att man utan vidare kunde ingripa mot dessa storhandlare och sedan låta dem få bevisbördan? Jag vet att jag har reagerat emot detta när det gällt lösdrivare, d.v.s. att en lösdrivare skulle kunna tas av polisen om vissa villkor uppfylldes, och så skulle vederbörande själv bevisa att ingripandet hade skett på felaktiga grunder. Men man kan väl komma i så allvarliga situationer att man vill ompröva även denna praxis. Nu får jag väl i morgondagens tidningar läsa att jag är inne på metoder som tillämpats av nazister och andra diktatoriskt inställda människor. Men det här är faktiskt fråga om ett nödrop från en hjälplös, i andra sammanhang demokratiskt tänkande människa som tycker sig se så stor olycka, orsakad av relativt få personer vilka går helt fria, att hon inte vet vad man skall ta sig till. är det inte tänkbart att i en sådan situation försöka pröva medel som man inte tidigare velat ta till?
Herr talman! Jag vill för min del varmt instämma i syftet med det anförande fru Eriksson i Stockholm nu höll. Samtidigt tillåter jag mig rikta uppmärksamheten på att vi år 1964 antog en lagstiftning som väl möjligen skulle kunna — jag vill uttrycka mig mycket försiktigt — prövas i varje fall på den kategori som fru Eriksson i Stockholm tänkte på, alltså dessa asociala »storhajar». Jag avser lagen om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet. Den har hittills knappast prövats; ingen vet hur långt den bär och om den över huvud taget är lämplig i dessa fall. Vi har ju ingen erfarenhet av den. Men jag vill i alla fall här rikta uppmärksamheten på lagens förefintlighet.

Herr talman! Det är inte min mening att ta upp någon egentlig debatt kring den fråga jag rest genom min motion om de häktades ställning och rättssäkerhet. Jag har ju nämligen genom första lagutskottets utlåtande blivit tämligen väl tillgodosedd. Det är endast på ett par punkter som jag ville till kammarens protokoll foga en kortfattad kommentar.

Detta påpekande är naturligtvis på intet sätt ett uttryck för misstroende mot polisen, utan bara en aktualisering av en principfråga. Det var ju så, herr talman, att häktning tidigare kunde beslutas av åklagarna själva. Av rättssäkerhetsskäl infördes senare den nuvarande ordningen, enligt vilken rätten skall besluta om häktning. Mot den då föreslagna och numera gällande ordningen restes samma invändningar som nu reses mot att den häktades ställning och förhållanden helt skall ligga i rättens hand. Domstolen är ju före dom neutral i skuldfrågan. Man menade att det skulle bli en onödig omgång och en rad andra svårigheter av praktisk natur, om rätten och inte åklagaren vore häktningsinstans. Denna ordning genomfördes likväl och det är, såvitt jag vet, ingen som nu opponerar sig och finner att denna ordning är orimlig. Jag är medveten om att vi inte har jourhavande domare — som man tycks ha på många håll utomlands — och detta inte ens i de större städerna. Enligt min uppfattning borde vi egentligen ha den ordningen i vårt land. Dessutom vore det praktiskt om det funnes lokal för häktningsförhandlingar inom de allmänna häktena. När första lagutskottet i samband med motionens behandling besökte det allmänna häktet här i Stockholm påpekades från häktesledningens sida, att det vore mycket lämpligt, allmänt underlättande och personalbesparande, om man haft det så ordnat; man har flera gånger framfört önskemål i antydda riktning.

Den principen lämnar inte ut fången till hans motpart, vilket är en ordning, som väl skulle befrämja rättssäkerheten för hans vidkommande. Den andra synpunkten, herr talman, som jag vill anföra är betingad av vad Sveriges advokatsamfund och länsåklagaren i Östergötlands län säger i yttranden över motionen om mitt yrkande om möjlighet att sätta in rehabiliterande åtgärder under häktningstiden. Man bör inte med sådana åtgärder, uttalar dessa remissinstanser, föregripa domstolens slutliga avgörande av målet. Man menar tydligen att man inte skall förfara så med den häktade som man förfar med den som är underkastad verkställighet av straff. Man måtte tro att det är djupt ingripande behandlingsåtgärder som vidtages i våra fängelser vid straffverkställigheten. Jag vill gärna säga, att det uttryck som jag använt i motionen, rehabiliterande åtgärder, kanske är en smula missledande och därför ett olämpligt valt uttryck. Jag menar helt enkelt att den häktade skall kunna få lämpligt arbete om han vill ha sådant. Detta tillförsäkras honom i 6 8 lagen om behandling av häktade och anhållna m.fl. men kan tillämpas i praktiken endast i högst begränsad omfattning. Kriminalvårdsstyrelsen begärde ett tiotal arbetsledartjänster för de allmänna häktena redan förra året för att tillgodose detta rimliga sysselsättningsbehov och upprepar detta yrkande i årets petitaskrivelse. Vi får nu hoppas att detta angelägna önskemål skall tillgodoses nästa år. Jag vill i övrigt, herr talman, uttala min uppskattning av och tillfredsställelse över utskottets positiva inställning och över dess yrkande om skrivelse i ärendet till Kungl. Maj:t med anledning av min motion.

Herr talman! Vi har i ett särskilt yttrande velat betona angelägenheten av den misstänktes skydd mot publicitetsskador. Vi avvaktar här resultatet av Publicistklubbens och offentlighetskommitténs arbete. Vi har anledning att räkna med bestämda och ofrånkomliga direktiv. Vi anser det önskvärt att här undvika lagstiftning, men om direktiven inte följs, kan en lagstiftning på detta område tvingas fram. Det blir då de tidningar som bryter mot direktiven som får bära ansvaret härför.

Herr talman! Motion nr 391 i denna kammare gäller ingen ny fråga. Den har behandlats förut här i riksdagen och avvisats i likhet med dagens förslag. År 1965 — således föregående år — skrev vi en motion som tog upp dessa frågor och var klara att lämna den, men vi blev hänvisade till att ta del av pensionsförsäkringskommitténs direktiv, och dem läste vi.

Därför återkom vi i år. På rekommendation av en ledamot av pensionsförsäkringskommittén bad vi om förtur för en utredning med syfte att inom ATP tillämpa likvärdiga pensionsformer för alla pensionsberättigade med familjeförsörjningsplikt. Vi finner det helt enkelt inkonsekvent med denna olika tillämpning av pensionsförmåner beroende på om det är en man eller en kvinna som har förvärvat pensionspoängen. Jag har rubricerat detta beslut så att tryckfelsnisse har varit framme, men jag har blivit överbevisad om att så inte är fallet. Jag har kallat det olycksfall i arbetet, men det är inte heller riktigt. Jag har blivit upplyst om att det möjligen skulle vara någon sorts kompromiss — en mycket dålig kompromiss i så fall. Motiveringarna genom åren tar en ur den villfarelsen, att det är fråga om något förbiseende eller någon underlåtenhetssynd. Det finns en genomgående tanke, som visserligen ruckas litet grand av och till men som dock står orubbad. Vid en gift mans död tillämpar man en generell och generös änkepensionering utan varje behovsprövning och utan varje spår av motivering. Den är självklar och ekonomiskt riktig. Vid en gift kvinnas död händer däremot ingenting. Det finns några förklaringar till tankegångarna. Man anser det i regel inte motiverat med en änklingspension. Undantagen som bekräftar denna regel har således ingen som helst betydelse. Man talar om att änklingen har ett normalt förvärvsarbete. Vad vet man om det? Man talar om att änklingens inkomst är bättre än änkans. Vad vet man om det? Såsom ytterligare motivering för att man väckt frågan om änklingspension anför man det fall att mannen lämnas ensam med minderåriga barn. Men barnpensionen är ju redan ordnad. Det är inte den som vi anmärker på eller önskar ändra utan det är den regelrätta efterlevandepensionen efter en kvinna med familjeförsörjningsplikt.

Enligt beräkningar som förelåg när vi skrev vår motion var 26 procent av de gifta kvinnorna — således mer än var fjärde — ute på arbetsmarknaden. Tror man att det är någon hobbyverksamhet de bedriver såsom yrkesarbetande? Familjeberedningen räknar med att vi 1970, således om blott några få år, skall ha 200 000 förvärvsarbetande kvinnor med barn under sju år på arbetsmarknaden. Det har tagit ungefär ett sekel för kvinnorna att nå behörighet att utöva yrke, att få lika lön för lika prestation, att få rätt att försörja sig och sin familj och att få försörjningsplikt enligt lag. När ATP-reformen började tillämpas 1963, tog vi ett kliv ungefär hundra år tillbaka i tiden.

Skall vi nu få börja om från början igen och kämpa för att få behörighet för en viss pensionsform på samma sätt som kvinnorna under hundra år kämpat sig till yrke för yrke, fack för fack? Vad skulle en sådan här reform kosta? Det är ju utomordentligt viktigt åtminstone här i riksdagen att tala om vad det kostar. Det skulle inte kosta någonting, eftersom premierna redan är uttagna och inbetalda av arbetsgivarna med fastställda procent av arbetsinkomsten. År från år fonderas medlen i ATP-systemet. Finns det därför inte täckning för en kvinnas efterlevandepension är ju kompromissen dubbelt så dålig, ty det betyder att man har använt kvinnornas pensionsavgifter till att fylla ut männens såväl egenpension som efterlevandepension. Men jag kan aldrig tänka mig att det ligger så illa till. Man får ju vara glad över att andra försäkringsbolag och försäkringsformer inte tillämpar samma regler som ATP. Ta t.ex. brandförsäkringarna,. Vi försäkrar vårt bohag och våra ägodelar efter viss tariff, inte beroende på om vi är män eller kvinnor utan med hän syn till vad för slags hus vi bor i, hurudant brandskydd man har. Så brinner hela härligheten upp. Skulle samma normer som gäller för ATP tillämpas på brandförsäkringen, skulle männen få ut det fulla värdet av sina ägodelar, medan kvinnorna på sin höjd skulle få ersättning för gångkläderna. Sådant godtar vi inte. Vi kan som exempel även ta en annan försäkring, yrkesskadeförsäkringen. I denna försäkring utgår enligt normerna en högre ersättning för män och en lägre för kvinnor. Men om kvinnan kan bevisa — man får hoppas att hon inte är så svårt skadad, att hon inte är vid medvetande — att hon är familjeförsörjare, så får hon den högre ersättningen. När en kvinna är död, vad kan hon då bevisa? Ingenting! ATP utgår i motsats till yrkesskadeförsäkringen utan behovsprövning, och det finns alltså ingen besvärsrätt. Det innebär att en kvinnlig familjeförsörjare vid sidan av ATP-avgifterna måste spara en del av sin inkomst för familjens trygghet för den händelse hon skulle gå bort. Orkar hon det? För någon vecka sedan diskuterades i pressen frågan om den utländska arbetskraft, som nu kommer till Sverige i tiotusental. Det frågades bl.a. om utländska arbetstagare borde bli delaktiga av ATP om de bosätter sig här. En kvällstidning tog upp detta som en dagens fråga, och man fick in de sedvanliga svaren, positiva från början till slut. Jag kan sammanfatta resultatet av denna rundfråga genom att citera ett av svaren: »Det är klart att den utländske arbetaren skall ha samma rätt till ATP som svenskarna, när han arbetar här i landet och bosätter sig här.» Detta är naturligtvis riktigt. Därmed skulle jag till sist vilja göra en liten undring: Skall inte svenskorna ha samma rätt till trygghet som svenskarna? En liten undring till: Är de nuvarande tillämpningsreglerna inom ATP juridiskt hållbara? Ytterligare en undring: Hur skulle en manlig yrkesarbetare reagera, om han rönte samma behandling när det gäller pensionen som de kvinnliga överlag röner? Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Denna motion borde ha behandlats i samband med den vi behandlade i förra veckan om egenpension m.m. Att så inte skedde får vi väl kalla olycksfall i arbete. I den motion vi behandlar yrkas, om jag minns rätt, att man skulle bryta ut den del som gäller änklingspensionen ur direktiven till pensionsförsäkringskommittén och låta den frågan behandlas med förtur.

Jag instämmer helt och hållet i fru Lindekvists argumentering i nästan alla avseenden, och jag kan göra det konstaterandet att det är mycket av traditionsbunden inställning och vanetänkande som ligger till grund för differentieringen mellan manliga och kvinnliga pensionärer. Jag tror, fru Lindekvist, att vi får tillfälle att grundligt diskutera denna fråga då den kommer upp till behandling med anledning av pensionsförsäkringskommitténs betänkande, som jag hoppas kommer att avlämnas under nästa år.

Herr talman! Jag kan fatta mig mycket kort. Med de goda förutsättningar som råder för våra fyra filialer finns det ingen anledning, herr Nordstrandh, att ge universitetskanslersämbetet det uppdrag som ämbetet har begärt.
Herr talman! Jag uppfattar detta uttalande av ecklesiastikministern som att det inte blir aktuellt med någon form av tvångshänvisning, förrän vi verkligen har sett om filialerna blir attraktiva. Blir de inte det eller inträffar det något annat som gör att situationen blir ändrad, måste vi givetvis diskutera ett hänvisningsförfarande.

Herr talman! Herr Wiklund i Härnösand har frågat mig om jag är i tillfälle att redogöra för vidtagna eller planerade åtgärder för att hålla medlemmar i elevråd skadeslösa i skolarbetet för den speciella belastning som deras organisatoriska arbete pålade dem under den nyligen bilagda skolkonflikten. Som svar på frågan får jag meddela att Kungl. Maj:t genom beslut den 11 november 1966 bemyndigat skolöverstyrelsen att meddela föreskrifter om anordnande av stödundervisning för sådana elever vid gymnasiala skolor och avvecklingsskolor, som genom medverkan i av konflikten betingat organisationsarbete vållats avbräck i sina studier. Beträffande elever i grundskolan ger läroplanens föreskrifter möjlighet till motsvarande stödåtgärder.

Herr talman! Fru Sundberg har frågat om jag vill redogöra för de bemödanden, som ligger till grund för medelsanvisningen till den av lärarkonflikten betingade ersättningsundervisningen vid våra universitet och högskolor. Underlaget för regeringens bedömning av behovet av ifrågavarande ersättningsundervisning har varit en framställning från universitetskanslersämbetet den 8 november 1966 samt sedvanlig departemental beredning av ärendet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Edenman för hans svar på min enkla fråga. Svaret är trots sin kortfattade formulering mycket intressant, eftersom det av svaret framgår, att regeringen vid sin bedömning av ersättningsundervisningen inte tycks ha tagit hänsyn till den skrivelse som universitetskanslersämbetet överlämnade till Kungl. Maj:t två dagar senare, nämligen den 10 november. Det föreligger en avsevärd skillnad beträffande innehållet i de två olika skrivelserna från kanslersämbetet. I den första skrivelsen, den av den 8 november, anhöll kanslersämbetet, att ersättningsundervisning skulle få anordnas för att täcka en tredjedel av den bortfallna undervisningen i de laborativa ämnena. Denna skrivelse utlöste en proteststorm inom de olika studentorganisationerna. Huvudorganisationen uppvaktade statsrådet, och man avlät en skrivelse, där man krävde, att statsmakterna skulle ompröva sitt ställningstagande i detta fall. I det sammanhanget vill jag också erinra om att statsrådet under frågestunden i denna kammare samma dag, den 10 november, meddelade, att frågan om ersättningsundervisning skulle avgöras i konseljen dagen därpå. I den andra skrivelsen gick universitetskanslersämbetet mycket längre i sina krav. När beslutet sedan inte fattades i konseljen, ansågs det från studenthåll som självklart att den senare skrivelsen från kanslersämbetet skulle ligga till grund för regeringens bedömande. I den skrivelsen framförde universitetskanslersämbetet som sin uppfattning att övervägande skäl tycktes tala för att bemyndiga kanslersämbetet att föranstalta om en ersättningsundervisning som svarade mot hälften i fråga om de laborativa ämnena och en tredjedel beträffande de övriga ämnena. Dessutom ville man ha rätt att låta vederbörande konsistorium efter anvisningar från ämbetet fördela resurserna. Efter att ha mottagit statsrådets svar på min fråga kan jag inte tyda det på annat sätt än att den senare skrivelsen icke legat till grund för regeringens bedömning av medelsanvisningen. Regeringen lär nu ha fattat ett slutgiltigt beslut i frågan, och jag måste djupt beklaga, om det beslutet fattats utan att hänsyn har tagits till universitetskanslersämbetets senare skrivelse. Beslutet kommer i så fall att få vittgående följder för de redan tidigare av konflikten hårt drabbade studenterna och stämmer inte med de uttalanden som gjorts från statsmakternas sida att tredje part i högsta möjliga grad skulle hållas skadeslös vid konflikten.
Herr talman! Om inte fru Sundberg har läst dagens tidningar, kan jag glädja henne med att regeringen till hundra procent har följt såväl universitetskanslersämbetets som <:skolöverstyrelsens framställningar i denna fråga. Om herr talmannen tillåter att jag bläddrar i min almanacka, kanske jag kan få klara upp detta lilla mysterium. Det finns inte två skrivelser till regeringen från universitetskanslersämbetet. Det finns bara en. Den är daterad den 8 november, och den har förmodligen kommit in till departementet den 10 november — det är kanske detta datum som fru Sundberg talar om. Den 10 november sade jag i denna kammare att ärendet skulle behandlas i kommande konselj, alltså fredagen den 11 november. Ärendet avgjordes också i konseljen den 11 november. Samtidigt meddelade universitetskanslern att han skulle ha en stor rektorskonferens i Stockholm måndagen den 14 november, och jag tyckte det var alldeles självklart att vi skulle avvakta den konferensen. Därefter har vi i går kunnat expediera konseljbeslutet från i fredags, och det innebär en exakt uppföljning av universitetskanslersämbetets framställning. Men de här första ryktena, vad var det då? Det var ingenting annat än att kanslersämbetet handlade sedvanligt oerhört snabbt och ställde sig på den nivå, där man under alla förhållanden ansåg sig ha fast mark under fötterna. Jag gjorde även då i uttalanden i pressen gällande att detta var icke det slutgiltiga eller definitiva beskedet. Så enkelt har det gått till i denna fråga. Men vill man, fru Sundberg, misstänka en massa illvilligheter och illasinnade anslag från olika håll, så kan man naturligtvis roa sig med att laborera med data, men då måste de vara riktiga. En skrivelse är i alla fall bara en skrivelse.
Herr talman! Jag vill alldeles speciellt tacka herr statsrådet för det senare klarläggandet av den verkliga situationen. Jag måste i detta sammanhang beklaga att studentorganisationerna inte har blivit närmare informerade om hur det verkligen har gått till. De har fått två olika skrivelser med olika datum. Jag är naturligtvis inte rätt person att säga vilken av dem som har gått in till departementet som den officiella skrivelsen, men i de två olika skri velserna från universitetskanslersämbetet har olika krav på ersättningsundervisning framförts. Jag är alldeles särskilt glad över att den senare skrivelsen, eller den »ursprungliga skrivelsen», för att använda statsrådets ord i detta fall, har fått konsekvensen att ersättningsundervisningen blir — bättre tillgodosedd än vad de första, låt mig citera, »illvilliga ryktena» förmälde. Jag tackar.
Herr talman! Nu förstår jag vad det är för skrivelse fru Sundberg talar om. Det är kanslerns cirkulär till universiteten som kom omedelbart efter konfliktens slut. Därefter gjorde universitetskanslersämbetet en framställning till departementet av något annorlunda slag, och det är över denna vi har grubblat några dagar. Representanter för Sveriges förenade studentkårer var uppe hos mig i måndags och fick då en fullständigt klar bild av läget. Men man gör ju ofta uttalanden så snabbt. Det är ju också så lätt att gå till en tidning, radio eller TV och ha en bestämd mening omedelbart innan ens akterna i målet föreligger.

Herr talman! Herr Turesson har frågat om den av mig under valrörelsen utlovade igångsättningen av 15 000— 17 000 lägenheter under september månad har ägt rum. stik uppgår antalet lägenheter som under september igångsatts i flerfamiljshus i hela riket och i småhus i månadsvis rapporterande kommuner till 10 266. Om siffran räknas upp med hänsyn till påbörjandet av småhusbyggen i kommuner, som rapporterar kvartalsvis, kan hela igångsättningen under september beräknas uppgå till cirka 11 000 lägenheter, vilket är cirka 2700 lägenheter mer än som startades under september 1965. Herr Turesson anknyter i sin fråga till uttalanden av mig under valrörelsen. Jag vill erinra om att de gjorda uttalandena inte avsåg igångsättningens storlek under september utan det antal lägenheter för vilket finansiella förutsättningar för igångsättning hade skapats genom åtgärder av regeringen och riksbanken.
Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret.

Inrikesministern sade även att det fanns förutsättningar härför. Sedan frågan ställdes har jag genom att studera andra uttalanden av inrikesministern funnit, att han framhållit ungefär detsamma vid en byggkonferens i Sundsvall den 26 augusti. Det är klart att sådana uttalanden av inrikesministern har uppfattats som löften — löften som varit angenäma att höra för människorna, eftersom det har blivit ett så dåligt utfall beträffande bostadsbyggande under årets förra hälft. Nu säger inrikesministern i svaret att avsikten var inte att avge ett löfte utan endast att konstatera att de finansiella förutsättningarna fanns. Jag kan inte bestrida att detta kan ha varit avsikten, utan kan bara säga att uttalandet uppfattades som ett mycket starkt positivt löfte. Det är givet att man, när det visat sig att bostadsbyggandet inte uppgått till mer än 11 000 lägenheter — i stället för 15 000—17 000 som inrikesministern bedömde vara erforderliga för att uppnå målet — blir litet förskräckt med tanke på vad den totala omfattningen av bostadsbyggandet kommer att bli i år. Bostadsbyggandet kommer inte att kunna fylla de ramar som statsmakterna har fattat beslut om.
Herr talman! Frågan gäller ju inte det som herr Turesson nu sist berörde, vilken omfattning igångsättandet av bostadsbyggandet får under året. Låt oss avvakta årets slut och se i vilken omfattning programmet har kunnat hållas! Nej, herr Turesson har velat fortsätta eftervalsdebatten — det är väl den enkla anledningen till att han tar upp frågan. Herr Turesson följde alltså valdebatten. Jag hade nöjet att ha honom som åhörare vid ett föredrag som jag höll i Mora. Jag får erinra herr Turesson om att det var den 9 september, inte den 12 september — man kan ju ta miste på datum. Men kan man inte också ta miste på det man hör, om man så här långt efteråt missar på tre dagar i fråga om datum? Jag har, herr talman, funderat över om det inte kan förhålla sig så. Herr Turesson vill ge sken av att jag var ute för att fånga in en opinion och förvilla. Den siste jag skulle ha velat vilseföra var ju herr Turesson. Jag sade alltså att genom de åtgärder som vidtagits från riksbankens och regeringens sida hade skapats ekonomiska förutsättningar för en igångsättning av omkring 25 000 lägenheter. Till yttermera visso kan jag styrka detta med att jag den 8 september, dagen före mitt framträdande i Mora, talade på en konferens i Västerås och därifrån till TT skickade ett av mig skrivet referat där exakt denna formulering finns. Varför skulle jag då samma dag som jag räknade med att tidningarna publicerade detta uttalande, alltså den 9 september, stiga upp i Mora och säga någonting helt annat? Vad skulle jag ha haft för nytta av det? Herr Turesson hade ju kunnat ta fram vilken tidning som helst som hade infört mitt TT-referat den dagen. Eftersom herr Turesson och jag hade en liten trivsam debatt om vissa ting men aldrig om denna sak, varför skulle jag då haft anledning att göra ett försök att föra in någon annan tolkning i de siffror som jag förde fram? Jag tycker att det är logiskt och konsekvent att säga detta. Tyvärr har jag inget manuskript från anförandet i Mora, men jag vågar säga, att det var på detta sätt som jag hade byggt upp mitt anförande. Min fråga till herr Turesson är då om han är alldeles säker på att han uppfattat den här redovisade distinktionen mellan = kreditivförutsättningarna för igångsättning under månaderna september och oktober och det som skulle kunna tänkas bli det faktiska resultatet av igångsättningen under september. Ja, herr talman, sedan jag således uppmärksammat att herr Turesson inte kunnat hålla reda på vilket datum vi träffades i Mora så har jag styrkts i min uppfattning att herr Turesson inte har riktigt uppfattat vad som förekom vid vårt möte i Mora. Det beklagar jag, men jag tror ändå inte att jag skulle ha lyckats fånga honom för det parti som jag företräder.
Herr talman! Inrikesministern säger att jag försökt få i gång en eftervalsdebatt i den här frågan. Det var inte min avsikt, men om det hade varit det så hade jag ju bara följt hans excellens herr statsministerns höga föredöme i medkammaren under förra veckan. Jag beklagar om jag missade på tre dagar och sade den 12 i stället för den 9 september, men det kan jag inte finna särskilt relevant i detta sammanhang. Jag har inga anteckningar kvar från mötet i Mora — jag förde anteckningar under inrikesministerns anförande. Det var till ungefär tre fjärdedelar en utomordentligt intressant framställning av lokaliseringspolitikens problematik. Så småningom kom inrikesministern in just på bostadsbyggandet. Hittills har jag haft god hörsel, och jag tror att jag uppfattade rätt. Jag har styrkts i denna uppfattning av ett referat från byggkonferensen i Sundsvall den 26 augusti, där det står: »Mellan 15 000 och 17 000 lägenheter väntas börja byggas i Sverige under september och lika många under oktober. Om denna produktionstakt kan fortsätta under november och december kommer vi att klara det för året fastslagna bostadsprogrammet, sade inrikesminister Rune Johansson vid den byggkonferens som på fredagen anordnades i Sundsvall.» Jag bara konstaterar att det inte blev 15 000—17 000 igångsatta lägenheter i september; det blev 11 000.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret på min fråga. Av svaret framgår att inrikesministern är medveten om att ett färdigt, utarbetat projekt inom ett stödområde kan spolieras under väntan på lånebeskedet, även om han betecknar risken som ringa. Att jag tagit upp denna fråga beror givetvis inte på att jag vill ifrågasätta någons rätt att göra omdisponeringar i sitt företag för att möta eventuell konkurrens från nyetableringar.

Planeringsråden i länen har ju endast rådgivande funktion — beslut om lokaliseringsstöd fattas av arbetsmarknadsstyrelsen och lokaliseringsberedningen. Enligt propositionen och riksdagsbeslutet år 1964 skulle dock planeringsrådens mening tillmätas särskild vikt. Den företagare som önskar lokaliseringsbidrag eller lån har att inför planeringsrådet presentera sina planer på avsedd investering. Bakom denna presentation ligger givetvis ett omfattande utredningsarbete både när det gäller produktion, marknad och marknadsföring. Om projektet uppfattas som väl ekonomiskt underbyggt tillstyrker pla neringsrådet det, och då blir naturligtvis projektet mycket intressant för alla som berörs eller befarar konkurrens. Innan låneärendet slutbehandlas kan sökanden emellertid få uppleva att projektet mist sin aktualitet. Det finns exempel på goda idéer, framsprungna inom norra stödområdet, som har exploaterats i andra delar av landet under denna väntetid. Det är framför allt två frågeställningar man stannar inför: 1. Kan tiden för handläggning av lokaliseringsärendena nedbringas? 2. Får den företagare som söker lokaliseringsstöd och lån ett rimligt diskretionsskydd? Framför allt i Norrbotten saknas industriell tradition. Nya uppslag och idéer är där särskilt värdefulla. Det är då helt naturligt att bakslag av här berörd natur också särskilt uppmärksammas. Herr talman! Om min fråga har bidragit till att ytterligare fästa inrikesministerns uppmärksamhet på dessa förhållanden, så är jag nöjd med svaret och ber att än en gång få tacka inrikesministern.
Herr talman! Jag har sagt i mitt svar att jag inte känner till något fall där man skulle kunna påvisa att en företagare, som sökt lokaliseringsstöd, har kommit i ett sämre läge därför att handläggningen av ansökan har dragit ut på tiden något. Jag kan alltså inte diskutera ett enskilt fall eller ge någon förklaring på de exempel som herr Öhvall säger sig ha, utan jag har resonerat och måste resonera principiellt. När en företagare söker lokaliseringsstöd har vi, i den mån ärendet går till Kungl. Maj:t, att bedöma de handlingar som kommit in — hur planeringsrådet ställt sig, hur arbetsmarknadsstyrelsen ställt sig. Arbetsmarknadsstyrelsen tar vid sina egna avgöranden hänsyn till hur länsmyndigheten ställt sig. Givetvis finns det också såväl i arbetsmarknadsstyrelsen som i inrikesdepartementet anledning att diskutera lokaliseringsobjekten utifrån konkurrenssynpunkter inom branschen och inom området. Vi måste ställa oss frågan: Är det riktigt att medverka till att starta en rad företag inom en bransch där produktionen redan är så omfattande att det egentligen inte finns något större utrymme för fler företag? Någon kanske vill invända att det är företagarens ensak att avgöra om han finner det lönsamt att konkurrera. Om han vill starta ett företag trots konkurrens uppstår självfallet den utomordentligt ömtåliga frågan: Skall detta konkurrensföretag byggas upp med statligt stöd? Detta är den avgörande frågan i sammanhanget. Vi måste därför på centralt plan företaga branschundersökningar såsom vi fått göra i fråga om vissa grenar av träindustrien, bl.a. fönstertillverkning och snickerier. Beträffande spånskivefabriker har vi utredningar i gång. Också textilindustriens problem måste tas upp till bedömning. Det är givet att det finns företagare som velat starta konfektionseller beklädnadsföretag inom ett stödområde, men kan det anses riktigt att göra det samtidigt som man har en textilkris, t.ex. i boråseller norrköpingsdistriktet? Jag har bara velat beröra problematiken och framhålla att dessa frågor är utomordentligt ömtåliga. Vi måste vara varsamma inom lokaliseringspolitiken så att vi inte får en reaktion ifrån företagarhåll som går ut på att vi snedvrider konkurrensläget. Om ett nytt objekt skall exploateras eller en viss typ av företag kan anses ha goda möjligheter, kan vi i allmänhet acceptera eventuella merkostnader för byggnation inom stödområdet. Vi anser att vi därmed inte ingriper direkt i konkurrensen. Det är dock inte alltid fråga om objekt som kan anses ha goda framtids utsikter, och det är således nödvändigt att gå fram med den största varsamhet i dessa hänseenden. Beträffande diskretionsskyddet vill jag säga, att om företaget begär diskretion försöker vi självfallet tillmötesgå en sådan begäran. Det förekommer inte att man offentliggör något som rör patent eller någon särskild uppfinning o.s.v. Däremot är ärendena offentliga när de går från en myndighet till en annan, och denna offentlighetsprincip måste vi efterleva. Om exempelvis arbetsmarknadsstyrelsen har bifallit eller tillstyrkt ett ärende publiceras detta beslut, men det betyder inte att allmänheten har tillfälle att taga del av sådant som kan betecknas som affärshemligheter, vilka respektive företag vill ha skyddade från offentlig insyn.

Herr talman! Det var inte min avsikt att gå in på konkreta fall, ty då skulle jag göra mig skyldig till indiskretion. Jag förstår mycket väl att man inte kan räkna med att det skall finnas en handlingsmall för dessa ärenden som kan följas strikt. Det var just därför jag sade att jag är nöjd om jag med min fråga kan ha bidragit till att skärpt uppmärksamhet riktas på dessa problem. Jag kan dock inte underlåta att framhålla att företagarföreningens direktör i Norrbottens län har framfört just de synpunkter jag själv berört.
Herr talman! Jag vill självfallet inte bestrida att herr Öhvall har fått dessa upplysningar, men är de inte litet 1okalt färgade? Det är mänskligt och rimligt med hänsyn till uppgifterna, men vi måste, herr Öhvall, ha klart för oss att en bedömning är nödvändig också från de centrala utgångspunkterna. Branschproblemen måste tas in i bilden.

Herr talman! Herr Lundmark har frågat om jag avser att framlägga proposition med förslag till ändrad kungörelse angående indrivningen och användningen av vissa med anledning av företag i vatten utgående avgifter och i så fall när propositionen kan förväntas. Departementsutredningen har lämnat en PM med förslag till ändring i kungörelsen. Förslaget har remissbehandlats. Enligt vad jag inhämtat avser departementsutredningen emellertid att inom kort lämna ytterligare ett förslag till ändring i kungörelsen. Så snart det senare förslaget remissbehandlats kommer jag att ta upp båda förslagen till avgörande. Huruvida förslagens genomförande kräver proposition eller ej kan jag ännu inte ta ställning till.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Holmqvist för svaret på min fråga. Jag är också tillfredsställd med beskedet att ett ställningstagande till spörsmålet snart kommer att göras. Detta är väl ingen stor fråga, eftersom Kungl. Maj:t och berörda länsstyrelser som regel varit ense om regleringsmedlens användning, men det skulle helt säkert innebära en viss rationalisering om beslutanderätten delegerades till länsplanet. Det skulle förenkla administrationen och ge snabbare behandling av bidragsärendena. Jag tror också att man därmed skulle få större möjligheter till urval av bidragsobjekt och bättre anpassning till planering ute i kommunerna. Jag tackar än en gång för svaret och hoppas att statsrådet skall finna anledning att föreslå en reform i den riktning som ifrågasatts av departementsutredningen.
Herr talman! Jag kan försäkra att departementsutredningens förslag på denna punkt — en decentralisering av avgörandena i dessa frågor — har jordbruksdepartementets fulla stöd, eftersom vi har varit med om att arbeta för att just detta avsnitt av vår verksamhet skulle prövas i departementsutredningen. Herr Lundmark kan alltså vara lugn i detta avseende.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat mig om jag vill medverka till att pensionärernas resemöjligheter med 67-kortet utsträcks till att även omfatta större helger och sommarmånaderna samt SJ:s busstrafik. Enligt de av 1963 års riksdag antagna riktlinjerna för trafikpolitiken tillkommer det SJ att besluta i fråga om rabatter. Jag vill dock upplysa om att en översyn av hela taxesystemet för järnvägsresor och bussresor omfattande alla biljettformer och rabatter pågår inom SJ och beräknas bli färdig hösten 1967.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret, vilket jag vill uttolka som positivt med tanke på den översyn som redan pågår. Jag skulle kanske ha kunnat nöja mig med detta, men jag vill ändå, herr talman, anlägga några synpunkter på frå gan. De inskränkningar med vilka 67 kortet nu gäller drabbar de tider på året då även pensionärerna har stor glädje av att kunna resa, särskilt om det kunde ske på detta billiga sätt. Den möjligheten finns nu inte under sommarmånaderna juni, juli och augusti och inte heller i närheten av våra större helger.

Jag har svårt att tro att det skulle uppstå några oöverstigliga svårigheter för SJ om man framflyttade giltighetstiden några dagar, exempelvis till den 20 december. Det är väl först efter detta datum som den verkligt stora resandeströmmen börjar. Min fråga till kommunikationsministern gällde också de pensionärer som är bosatta på orter vilka efter 67-kortets införande drabbats av järnvägsnedläggelser. Detta innebär ju en försämring för pensionärerna, eftersom 67-kortet enbart gäller för tågresor. På ifrågavarande orter har det betonats att SJ:s busstrafik skall förstärkas och ersätta nedlagda järnvägslinjer och indragna persontåg, men detta kommer inte pensionärer med 67-kort till godo. Skall man bibehålla en rättvis behandling av dem, måste vi få en förordning som gör 67-kortet giltigt även för SJ:s busstrafik. Vid den utlovade översyn som statsrådet här har nämnt hoppas jag att man också skall kunna ta hänsyn till pensionärernas speciella omständigheter, och med det ber jag att än en gång få tacka statsrådet Palme för svaret.

Herr talman! Detta är en ständigt återkommande debatt, men jag vill bara begagna tillfället påpeka, att SJ även i år har gjort ett specialerbjudande för juloch nyårshelgerna, som innebär att 67 kortet blir giltigt den 28 och 29 december 1966 samt den 10, 11, 12, 13 och 14 januari 1967.

Herr talman! Herr Ekström i Iggesund har frågat mig om jag har för avsikt att vid 1967 års riksdag framlägga förslag om sådan ändring av 288 förordningen den 25 oktober 1940 angående yrkesmässig automobiltrafik att personalens arbetstidsförhållanden förbättras. Svaret är: Ja.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det korta och kärnfulla svaret. Vi har ju ett gammalt ordspråk som säger att den som väntar på något gott aldrig väntar för länge. Under mina riksdagsår har jag vid skilda tillfällen aktualiserat denna fråga, och jag har nu äntligen fått ett besked att det tydligen skall komma förslag till sådan ändring som min fråga avser. Den förordning som reglerar arbetstidsförhållandena för berörd personal är ju daterad 1940. Det är alltså på tiden att en ändring kommer till stånd. Jag har varit väl medveten om de problem som har förelegat. Det måste ju vara svårt att skriva en författningstext, om ambitionen skulle vara den att man ville utforma körtidsregler för alla motorfordonsförare. Ännu svårare skulle det kanske vara att kontrollera att en sådan lag efterlevdes. Jag tror det går lättare om man begränsar sig till att nu i första hand verkligen söka få en annan utformning av 28 8 i den förordning som det här är fråga om. Jag ber alltså, herr kommunikationsminister, att få tacka för detta svar.

Herr talman! Herr Carlsson i Göteborg har frågat mig om jag är beredd medverka till att den av sjöfartsstyrelsen i full överensstämmelse med riksdagens klara uttalanden om säkerhetslagens innebörd fastställda minimibemanningen för olika fartyg står fast eller om jag anser att riksdagens och första lagutskottets uttalanden saknar betydelse i sammanhanget. Sjöfartsstyrelsen har med stöd av bestämmelserna i lagen om säkerheten på fartyg efter samråd med organisationer representerande redare och ombordanställda fastställt minimibesättning för 40 fartyg. Såväl samtliga av beslutet berörda redare som Svenska sjöfolksförbundet, Sveriges fartygsbefälsförening och Svenska maskinbefälsförbundet har anfört besvär över sjöfartsstyrelsens beslut. Såsom herr Carlsson anfört i sin interpellation pågår beredningen av ärendet inom Kungl. Maj:ts kansli. Med hänsyn härtill anser jag mig inte kunna göra något annat uttalande i frågan än att jag självfallet inte anser att riksdagens uttalanden saknar betydelse.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret. Om jag skulle våga mig på en bedömning av svaret skulle jag kanske uttrycka mig så här: Jag har lyssnat till många interpellationssvar, men jag har aldrig lyssnat till ett svar som haft mer snorkig karaktär än detta. Jag skulle kunna betrakta det som en personlig förolämpning, men jag vill försäkra herr statsrådet att det inte är personlig nyfikenhet som är anledningen till att jag ställt denna fråga. En människa med vanlig uppfatt ningsförmåga måste med den utförliga motivering som föregick min fråga begripa vad jag egentligen frågade om. Men jag har inte fått något annat svar än goddag-yxskaft. Det finns ingen möjlighet att ta miste på vad jag frågade om. Första delen av min fråga löd: »Är herr statsrådet beredd medverka till att den av sjöfartsstyrelsen i full överensstämmelse med riksdagens klara uttalanden om säkerhetslagens innebörd fastställda minimibemanningen för olika fartyg står fast ... ?» Det får jag inget svar på alls. Statsrådet halkar förbi frågan och säger, att det, såsom jag framhållit i min interpellation, pågår en beredning i departementet. Jag är inte dummare än att jag begriper att beredningen är på gång. Men vad jag har bett att få svar på är frågan vad statsrådet själv anser om denna situation. Anser herr statsrådet att det i kommunikationsdepartementet finns större sakkunskap än i sjöfartsverket, till vilket riksdagen överlämnat att bedöma och avgöra denna sak? Om så är fallet, bör kommunikationsdepartementet hjälpa sjöfartsverket med denna sakkunskap. Jag utgår ifrån att ett statsråd i en sådan här fråga, om han satt sig in i den, har någon personlig uppfattning. Det är den som Sveriges sjöfolk — inte jag — vill ha reda på.
Herr talman! Tyvärr har nog herr Carlsson i grunden missuppfattat denna fråga. I fjol antog riksdagen en lag om säkerheten till sjöss. På grundval av denna lag har sjöfartsstyrelsen efter moget övervägande fastställt minimibemanning för 40 fartyg. Detta beslut har överklagats av såväl redarna som samtliga organisationer. På grund av dessa överklaganden har det i departementet förekommit överläggningar med alla parter. Vi håller nu på med fortsatta undersökningar i frågan. Vi bedömer detta som ett stort och allvarligt ärende som det måste ta sin tid att behandla. Det är ändå så — oberoende av vår större eller mindre sakkunskap — att om ett verks beslut överklagas av båda parter, eller av någon part, så måste beslutanderätten i sista hand tillkomma Kungl. Maj:t. Att herr Carlsson väckte en interpellation uppfattade jag så att herr Carlsson ville få ett tillfälle att ge uttryck för sin mening i denna fråga, vilket ofta förekommer i riksdagen. Men så länge vi inte är klara med behandlingen av ärendet — den tar sin tid — kan jag självfallet inte ge något svar; jag kan inte lämna något svar förrän konseljbeslut har fattats. Jag hade därför väntat mig att herr Carlsson nu skulle utveckla sina synpunkter i denna fråga — det hade varit ett bidrag till opinionsbildningen — i stället för att helt missuppfatta avsikten med mitt svar, som jag tror att herr Carlsson gjort.

Herr talman! Jag vill underrätta herr statsrådet om att jag utvecklade mina synpunkter i november månad i fjol, då vi behandlade propositionen i detta ärende. Vad jag sade vid den tidpunkten återfinns i protokollet. I den mån man läser riksdagstryck så borde man därav ha kunnat få klart för sig vilken inställning jag hade redan vid den tidpunkten och bakgrunden till den. Dessutom gav jag i min interpellation en utförlig motivering till själva frågan. Det väsentliga i sammanhanget är att riksdagen i november förra året antog en lag på grundval av en proposition från kommunikationsdepartementet om säkerhet till sjöss. I 6 kap. 2 8 i den lagen ges sjöfartsstyrelsen det mycket svåra uppdraget att i samråd med de ombordanställdas organisationer och Sveriges redareförening söka fastställa minimibemanning. Jag sade redan då, i november månad, att detta inte var något lätt uppdrag, eftersom dessa båda organisationer inte talar samma språk. Redarna vill ha så liten bemanning som möjligt — det ligger ju i sakens natur, eftersom det för redarna är fråga om pengar — och de ombordanställda vill, för att kunna känna trygghet, ha en bemanning som något så när svarar mot de faktiska arbetsuppgifter som kan bli aktuella i olika situationer under ett fartygs kontinuerliga drift. Därför litar jag på de beslut som fattas av sjöfartsstyrelsen, som just besitter den sakkunskap som krävs för att bedöma detta. Att beslutet överklagats både av Redareföreningen och av de ombordanställdas organisationer är självklart. Vem som helst måste väl begripa att om redarna överklagar ett beslut av sjöfartsstyrelsen och de andra organisationerna inte gör det, så skulle detta kunna uppfattas så, att de ombordanställda är helt nöjda med det beslut sjöfartsstyrelsen kommit fram till, och det är de självfallet inte. Jag tar inte hänsyn till vad vare sig Redareföreningen eller de ombordanställdas organisationer tycker och tänker i denna fråga, utan jag tar hänsyn uteslutande till vad sjöfartsstyrelsen uttalar, eftersom jag uppfattar den instansen som sakkunnig. Det är därför jag här ställer frågan, huruvida statsrådet är beredd att medverka till vad sjöfartsstyrelsen i kraft av 6 kap. 2 8 har kommit fram till. På den frågan får jag svaret goddag-yxskaft.

Men då tycker jag att jag driver tolkningen ganska långt. Jag skulle ha satt värde på om statsrådet här hade sagt: Det är klart att vi inte kan inkompetensförklara ett statens organ som sjöfartsverket, som riksdagen givit i uppdrag att ta hand om denna fråga och till verket i fråga säga: Ni klarar inte detta, utan vi skall reda ut saken på en annan nivå med andra människor. Jag är tyvärr inte säker på att dessa människor lika bra som sjöfartsstyrelsen behärskar denna problematik.
Herr talman! Jag tror att vi nu börjar få klarhet i detta. Det grundläggande är dock att det av mig vore fullkomligt felaktigt att innan ett ärende, som är överklagat från en rad parter, är avgjort tala om vad beslutet kan bli. Detta är mot all praxis, och vi måste vänta till den konselj där det fattas ett faktiskt beslut. Dessförinnan får jag inte uttala mig. Jag tror att herr Carlssons missuppfattning ligger just däri.

Visserligen är också detta en självklarhet, men jag vill i alla fall understryka att sådan hänsyn kommer att tas.
Herr talman! Vi kanske då kan uttrycka saken på det sättet att man inom departementet inte vill ta ställning till frågan förrän man diskuterat, huruvida man betraktar sjöfartsstyrelsen som en kompetent instans som skall kunna avgöra dessa angelägenheter.
Herr talman! Vi anser givetvis alla verk utomordentligt kompetenta, men vi kan inte gå så långt i denna kompe tensförklaring att vi in blanco säger att alla överklaganden mot ett verks beslut kommer att avslås. Då vore nämligen hela överklagningsinstitutionen värdelös. Självfallet tar vi stor hänsyn till verken, men överklagandena måste prövas i saklig anda.
Herr talman! Jag tror att vi börjar närma oss varandra något. Vad statsrådet sade innebär naturligtvis att vi rent formellt måste prata om dessa frågor men reellt skall ta hänsyn till den sakkunskap som finns i sjöfartsstyrelsen. Då är vi inne på samma linje. Anledningen till att jag framställde denna interpellation var att man inom sjöfartskretsar är orolig på grund av vissa yttranden som fällts. Man har ansett dem kunna tyda på att vid denna form av överklaganden, som givetvis står öppna för alla, positionerna redan från början är fastlåsta. Nu kan jag tryggt lita på att så inte är fallet, utan att man förutsättningslöst diskuterar frågorna och även tar hänsyn till den expertis som finns i det verk som riksdagen har ansett skall ta hand om dessa problem. Rycker man undan den plattformen för verket, vad begär man då att sjöfartsstyrelsen skall kunna göra? Kan man då begära att den med sakkunskapens rätt skall kunna avge ett yttrande i någon som helst fråga? Man kan inte sitta på ett rederikontor med en räknesticka och räkna ut hur många personer man behöver ombord på det eller det fartyget på den eller den traden. Förhållandena är så skiftande att man måste gardera sig. Även sjömän kan bli sjuka, och blir en sjöman i kvalificerad ställning sjuk och fartyget har för låg bemanning, råkar man in i en risksituation. Vi måste alla, även kommunikationsdepartementet, hjälpa till att försöka undvika att sådana situationer uppstår.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

Herr talman! Herr Grebäck har bett mig redogöra för de skäl som motiverar den brådska, som karakteriserar handläggningen av frågan om omorganisationen av den statliga och statsunderstödda verksamheten på jordbrukets och trädgårdsnäringens område. Han har vidare frågat mig, om jag är beredd att föreslå ett uppskov med ikraftträdandet av omorganisationsbeslutet, Som bekant fattade 1965 års riksdag principbeslut om ändrad organisation av de statliga och statsunderstödda rationaliseringsorganen på jordbrukets och trädgårdsnäringens område. Att närmare utreda utformningen av de nya lantbruksnämndernas organisation har ankommit på 1965 års lantbruksorganisationsutredning. Utredningen har nyligen avlämnat sitt betänkande. Genom att principbeslut i ämnet tagits av riksdagen har de som berörts av omorganisationen i god tid informerats. Enligt direktiven för 1965 års lantbruksorganisationsutredning skulle arbetet bedrivas med utgångspunkt från att den nya organisationen skall genomföras den 1 juli 1967. Utredningen har föreslagit vissa övergångsanordningar i syfte att underlätta omorganisationen och i görlig mån undvika störningar i nuvarande verksamhet på området. Av de remissinstanser, som uttalat sig i frågan, har vissa förordat en senare tidpunkt för omorganisationen, medan andra, däribland = lantbruksstyrelsen, stannat för att omorganisationen bör ske den 1 juli 1967. Såvitt jag nu kan bedöma föreligger förutsättningar att påbörja genomförandet av omorganisationen den 1 juli 1967. Härför talar bl.a. att ändringar i arbetsuppgifterna är att vänta i anledning av jordbruksutredningens förslag samt att det ur personalsynpunkt är angeläget att undvika tidsutdräkt med omorganisationen. Jag utgår från att det blir möjligt att genom övergångsanordningar tillgodose hushållningssällskapens behov av viss tid för att anpassa sin verksamhet till de nya förhållandena.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet för svaret på min interpellation, vilket jag finner mera realistiskt och nyanserat än det uttalande som lantbruksstyrelsen gjort i sitt remissyttrande, där lantbruksstyrelsen säger att omorganisationen bör ske den 1 juli 1967. Statsrådet uttrycker sig litet försiktigare, och säger att han bedömer läget så, att det föreligger förutsättningar att påbörja genomförandet av omorganisationen den 1 juli 1967. Jag tycker att det inte minst ur hushållningssällskapens synpunkt är betryggande att denna omorganisation skall kunna genomföras på ett smidigt och mjukt sätt. Det är ingen hemlighet att man från hushållningssällskapens sida är ganska bekymrad över situationen. Sällskapen har sina årsmöten i början av december, då de har att förelägga årsmötena en budget för det kommande året, en budget, som ju måste omspänna hela 1967. Sällskapen svävar givetvis i mycket stor ovisshet om de personaltillgångar som de kommer att förfoga över efter den 1 juli, och de hyser naturligtvis också oro för att inte kunna slutföra de arbetsuppgifter som återstår därefter. Jag förstår emellertid av statsrådet Holmqvists svar att det skall bli möjligt att genom övergångsanordningar tillgodose hushållningssällskapens behov av viss tid för att anpassa sin verksamhet till de nya förhållandena, Sker det på ett förståelsefullt sätt från myndigheternas sida tror jag nog att det kan gå bra. Jag har ingenting att invända mot statsrådets uttalande, att en bidragande orsak till att man inte kan vänta alltför länge med genomförandet av omorganisationen är att det bl.a. ur personalens synpunkt är angeläget att undvika tidsutdräkt med omorganisationen. Sker överförandet av personalen så att säga mera formellt den 1 juli, så att hushållningssällskapen även därefter får förfoga över den personal som är nödvändig för att de skall kunna slutföra sina arbetsuppgifter, kan det givetvis gå bra. Det är ur personalens synpunkt önskvärt att man så fort som möjligt klarar ut hur det skall bli med deras framtida anställningsförhållanden. Det är en annan sak som statsrådet inte alls har berört i sitt svar och som jag tog upp i min interpellation. I jordbruksutskottets utlåtande nr 17 år 1965 framhåller utskottet, att hushållningssällskapen skall »få inflytande på nämndernas sammansättning genom att landstingen, innan de utser ledamöter, samråder med sällskapen», Om detta inte bara är tomma ord förutsätts ett aktivt handlande av departementet. Departementet skrev till landstingen och begärde att de för 1967 skulle utse ledamöter i den nya organisationen, men det omnämnes inte i skrivelsen att landstingen borde söka kontakt med hushållningssällskapen, och det har inte heller sänts någon skrivelse till hushållningssällskapen med underrättelse om skrivelsen till landstingen. Jag tolkar detta mera som ett förbiseende av departementet än som nonchalans emot riksdagen i detta fall. Jag ber ännu en gång att få tacka statsrådet Holmqvist för svaret på min interpellation. Jag tror att det svar som lämnats här i dag är mycket värdefullt för hushållningssällskapen, inte minst ur personalens synpunkt, eftersom det skapar en viss klarhet med avseende på framtiden.
Herr talman! Jag har faktiskt utgått ifrån att det beträffande landstingens val av ledamöter ändå är rätt naturligt att vederbörande gör sig underrättad genom att ta del av riksdagstrycket. Skrivelsen har bara varit ett sätt att göra landstingen uppmärksamma på att riksdagens beslut innebär att landstingen har att förrätta detta val, men jag utgår ifrån att landstingen när det gäller omständigheterna kring valet, kontakten med hushållningssällskapen och andra, kommer att orientera sig genom att gå till riksdagsbeslutet, vilket också åberopas i den kortfattade skri velse som expeditionschefen har skickat ut. Jag tycker således att det inte ens rör sig om ett förbiseende. Frågan är om det fanns anledning att referera alla omständigheter — vi har i alla fall inte ansett det påkallat. Jag vill också påpeka för herr Grebäck att det, såvitt jag kan se i dag, är möjligt att genomföra omorganisationen från och med den 1 juli 1967. Jag tror att varken personalen eller andra behöver räkna med annat än att omorganisationen kommer att genomföras. Däremot blir det nödvändigt att, som också herr Grebäck framhöll, vidta övergångsanordningar för att få det hela att fungera smidigt, och jag tror att vi har funnit en lösning som är tillfredsställande med tanke härpå. Allt går emellertid inte att klara över en natt utan vissa problem får lösas efter hand.
Herr talman! Herr Grebäck har i sin interpellation bl.a. berört den på sina håll bristande kontakten mellan landstingen och hushållningssällskapen vid val av ledamöter till lantbruksnämnderna, men det är en annan sak som jag i detta sammanhang gärna vill fråga jordbruksministern om. Propositionen i detta ärende kommer att föreläggas vårriksdagen 1967.

Det finns, menar jag, rent stadgemässiga skäl som talar emot att genomföra den planerade omorganisationen den 1 juli. Det skulle vara intressant och värdefullt att få höra statsrådets syn på den frågan.
Herr talman! Det förhållandet att hushållningssällskapen har vissa stadgar att arbeta efter kan väl inte utgöra något hinder för att en del av hushållningssällskapens verksamhet — det torde i allmänhet bli den större delen — flyttas över på den nya lantbruksorganisationen. Hushållningssällskapens stadgar får väl justeras efter hand med hänsyn till den nya situationen. Jag har svårt att föreställa mig, att den saken skulle utgöra något hinder för själva omorganisationen.
Herr talman! Jag har levt i den föreställningen, herr statsråd, att stadgar är till för att efterlevas. Och när vi då har av Konungen fastställda stadgar för hushållningssällskapen och den fråga det här gäller berör sällskapens verksamhet, så tycker jag nog att det hela inte stämmer överens.
Herr talman! Om något hushållningssällskap envisas med att inte ändra sina stadgar, skulle konsekvensen bli att vi inte kunde genomföra någon omorganisation. Men staten betalar ju ändå alla kostnader, och vi räknar ju med att jordbruksrationaliseringen och formerna för den skall beslutas av riksdagen. Jag kan inte se att det föreligger några hinder i det avseendet, och jag föreställer mig att man inte i något hushållningssällskap skulle vilja använda en sådan argumentering som här framkommit.
Herr talman! Jag tycker man skulle kunna förena strävandena genom att skjuta på tidpunkten för omorganisationen. Inom parentes vill jag säga att jag ytterst ogärna yttrar mig i en fråga som denna, där jag själv så att säga är engagerad i egenskap av tjänsteman inom ett hushållningssällskap. Men om vi vill att stadgarna skall efterlevas, så kan detta mycket väl ske utan något som helst förfång för den blivande organisationen, om man skjuter på ikraftträdandet till den 1 januari 1968.

Herr talman! Herr Jonsson har frågat, när man kan räkna med att pensionsförsäkringskommittén kommer att lägga fram ett förslag till förbättrade pensionsförmåner för de pensionärer som till huvudsaklig del måste lita till folkpensionen för sin försörjning. Riksdagen har år 1958 tagit principiell ståndpunkt till en successiv förbättring av folkpensionerna. I enlighet härmed har standardförbättring av folkpensionerna skett åren 1958, 1960, 1962, 1964, 1965 och 1966. Regeringen ämnar föreslå standardförbättring även år 1967. Den sista folkpensionshöjningen enligt det program, som riksdagen uttalade sig för år 1958, skall äga rum år 1968. I statsverkspropositionen år 1964 anförde jag följande: »Standardhöjningar av folkpensionerna bör genomföras inte endast fram till den av statsmakterna för år 1968 angivna målsättningen, Även efter nämnda år bör sådana höjningar komma till stånd bl.a. på grund av att vid denna tid blott en mindre del av pensionärerna har allmän tilläggspension utöver folkpensionen. De frågor som står i samband härmed bör utredas i god tid före år 1968.» Pensions försäkringskommittén har i tilläggsdirektiv den 3 juni 1965 fått i uppdrag att utreda dessa frågor. Utredningsarbetet kommer att slutföras i god tid för att tillåta att ställning tas till folkpensionernas utveckling efter år 1968.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för socialdepartementet för svaret på min interpellation. Den fråga som interpellationen berör har stor aktualitet för de pensionärer som inte åtnjuter annan pension än folkpension och som därför i många fall måste leva under ytterst knappa omständigheter. Frånvaron av sidoinkomster, t.ex. tjänstepension eller ATP, gör också att denna grupp hänvisas till den största sparsamhet och försiktighet för att få den knappa folkpensionen att räcka till. Dyrtiden med ständiga prisstegringar på livsmedel och andra förnödenheter, höjda hyror och andra ökade kostnader har inte gjort situationen bättre utan ytterligare understrukit behovet av att någonting görs för att förbättra dessa pensionärers situation. De standardhöjningar som riksdagen beslutat har väl knappast utgjort tillräcklig kompensation för de ökade levnadskostnaderna. Som jag framhåller i min interpellation kan man överväga olika metoder för att förbättra dessa pensionärers förhållanden. En möjlighet är att bygga ut vissa naturaförmåner som samhället kan erbjuda pensionärerna, t.ex. institutionell eller öppen vård. Detta är emellertid en fråga på längre sikt, Det är inte möjligt att på en gång bygga ut samhällets vårdresurser så, att alla folkpensionärer får delaktighet i en sådan standardstegring. Men det är av väsentlig betydelse att samhället arbetar vidare på utbyggnad och förbättring av vårdresurserna för de gamla. vi från folkpartiets sida upp dessa problem och föreslog att man för att få en snabbare förbättring av förhållandena för denna grupp pensionärer borde överväga att införa vad vi ville kalla ett extra pensionstillskott för de sämst ställda, d. v. s. för sådana som saknade ATP, tjänstepension eller andra sidoinkomster. Det borde enligt vår uppfattning ske utan att utredningen om standardhöjning efter 1968 avvaktas. När riksdagen behandlade denna motion anförde andra lagutskottet i sitt betänkande: »Skäl kan anföras för en ytterligare förbättring av de ekonomiska villkoren för de grupper som avses i motion II: 779. Detta sker enligt utskottets mening i första hand genom de etappvisa höjningarna av folkpensionsförmånerna.» Utskottet ansåg emellertid att de i vår motion berörda gruppernas problem borde tas upp i den parlamentariska utredning, som skulle utreda frågan om standardhöjningar efter 1968. I en folkpartireservation till utskottsutlåtandet anfördes att frågan om förbättring av de sämst ställda pensionärernas villkor borde snabbutredas, så att förslag kunde föreläggas 1966 års riksdag i syfte att införa ett särskilt pensionstillskott vid sidan av övriga pensionsförmåner. Statsrådet pekar här i sitt svar på att riksdagen 1958 tagit principiell ståndpunkt till successiv förbättring av folkpensionerna fram till 1968 och att regeringen ämnar föreslå en standardhöjning även under år 1967. Givet är att dessa etappvisa höjningar inneburit en viss förbättring, men frågan är om man inte nu borde »lyfta upp» dessa pensionärers förmåner redan före 1968 för att i någon mån mildra den orättvisa som råder gentemot denna grupp av pensionärer som saknar sidoinkomster. Herr statsrådet citerar i sitt svar vad han anförde i statsverkspropositionen 1964 beträffande standardhöjningar av folkpensionerna, nämligen att dessa bör genomföras inte endast fram till den för år 1968 angivna målsättningen. även efter nämnda år borde sådana höjningar komma till stånd, beroende bl.a. på att även efter denna tid blott en mindre del av pensionärerna har ATP. Jag skulle vilja citera ytterligare något av vad statsrådet anfört i tilläggsdirektiven för pensionsförsäkringskommittén. Direktiven utfärdades i juni år 1965, och det heter där: »Det är särskilt angeläget att pensionärer som inte alls eller i endast ringa mån kommer i åtnjutande av ATP eller andra pensioner utöver folkpensionen — t, ex. personalpensioner på grund av allmän eller enskild tjänst — får sina pensionsförhållanden förbättrade genom ökade folkpensionsförmåner. Inkomstprövning erbjuder en metod att koncentrera pensionsförbättringar till grupper som inte har inkomster vid sidan av folkpensionen eller har låga sådana inkomster.» Statsrådets direktiv förefaller mig vara en bekräftelse på att denna grupp pensionärer befinner sig i ett vida sämre läge än andra. Av statsrådets nu lämnade svar framgår att något förslag till förbättringar utöver den aviserade standardhöjningen 1967 inte är att vänta förrän pensionsförsäkringskommittén lagt fram sitt förslag om vad som skall hända efter 1968. Storleken av höjningen 1967 sägs det ingenting om i statsrådets svar, men blir den jämförbar med de standardhöjningar som genomförts de senaste åren synes den inte komma att medföra någon större förbättring. Det är att beklaga att så inte kan bli fallet. Vi inom folkpartiet har ansett att man utan att avvakta utredningens förslag borde ha så att säga lyft upp ifrågavarande grupp pensionärer i syfte att förbättra deras ekonomiska förutsättningar och villkor. Som svar på min fråga anför statsrådet vidare, att utredningsarbetet kommer att slutföras i god tid för att tillåta att ställning tas till folkpensionernas utveckling efter 1968. Detta får väl tolkas så, att något särskilt förslag om förbättringar för de sämst ställda inte är att vänta förrän vid ifrågavarande tidpunkt.

Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även om jag måste säga att jag inte är helt tillfredsställd med det.
Herr talman! Det är ju god sed att när en statlig kommitté arbetar, så avvaktar vi kommitténs förslag, innan ett ställningstagande görs. Och alldeles särskilt bör detta gälla i en så utomordentligt viktig och central fråga som den vi nu diskuterar. Herr Jonsson åberopar en folkpartimotion. Den har riksdagen prövat. Inom regeringen har vi ansett att frågan är ytterst viktig, och därför har jag — som jag refererade — redan i statsverkspropositionen år 1964 angivit att frågan om vad som bör ske efter 1968 bör bli föremål för utredning. Och jag har ju också redovisat att pensionsförsäkringskommittén erhållit tilläggsdirektiv för att ta upp denna fråga till behandling. Jag tycker faktiskt att det resonemang herr Jonsson för är en smula egendomligt. Vi skall komma ihåg att det är två ting som varit av mycket stor betydelse för folkpensionärerna. Det är standardtilläggen, som vi sedan 1958 regelbundet beslutat om här i riksdagen — under senare tid varje år: 1964, 1965 och 1966. Dessutom finns indextilläggen, vilka — det bör herr Jonsson veta — följer prisutvecklingen. Därefter tar herr Jonsson upp ett annat mycket viktigt avsnitt, nämligen vårdsidan. Jag hade tillfälle, herr talman, för inte så länge sedan att här i kammaren framhålla att det program som regeringen förelade riksdagen 1964 är under förverkligande. Det har skett och sker mycket på detta område: upprustningen av de gamlas bostäder, den mycket kraftiga utökningen av hemhjälpen och den nu så snabba utbyggnaden av långtidssjukvården. Detta är utomordentligt viktiga delar i programmet för åldringsvården. Jag skall inte fortsätta debatten längre på denna punkt. Jag kan dock försäkra herr Jonsson, att när pensionsförsäkringskommitténs förslag föreligger kommer vi från socialdemokratiskt håll och från regeringens sida att ägna dessa frågor stor uppmärksamhet och stort intresse.

Herr talman!

Försöksverksamheten avbröts år 1962 sedan regeringsrätten funnit att fluorideringen saknade stöd i då gällande lagstiftning. En lag som trädde i kraft år 1963 ger Kungl. Maj:t möjlighet att medge tillsättning av fluor till vattenledningsvatten. Med stöd av lagen har Kungl. Maj:t bifallit en ansökan av Norrköpings stad om tillstånd att under fem år framåt tillsätta fluor till vattenledningsvatten på villkor att vissa angivna föreskrifter följs. I vårt land har flera orter en naturligt hög fluorkoncentration i sina vattentäkter som i vissa fall är mycket större än den halt som är aktuell vid tillsättning av fluor. Ungefär en halv miljon människor i dessa orter i Sverige har under mycket lång tid fått fluorhaltigt vatten. Ingenting tyder på att hälsotillståndet där skulle vara i något avseende sämre än på orter med låg eller mycket låg fluorhalt i dricksvattnet. Omkring 100 miljoner människor i andra länder dricker för närvarande vatten som tillsatts med fluor utan att några skadeverkningar kunnat påvisas. Erfarenheterna visar att fluor har en klart karieshämmande verkan. Inom barntandvården har goda resultat nåtts med pensling eller sköljning med fluor. Den största effekten får man om man kombinerar dessa metoder med fluoridering av dricksvattnet. Man når härigenom också den vuxna befolkningen. Det är svårt att generellt uppskatta kostnaderna för vattenfluoridering. För Norrköpings del uppgår investeringskostnaden till ca 75 000 kr. Härtill kommer löpande kostnader för anskaffning av fluor och för den nödvändiga kontrollen av vattnet, vilka har beräknats till ca 20000 kr. per år.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 Frågor om tillstånd till fluoridering kommer att prövas av Kungl. Maj:t från fall till fall.

Herr talman!

Kommunerna kan vända sig till gruppen för att få råd och anvisningar beträffande de tekniska arrangemangen. Jag är herr Andersson tacksam för att han genom sin interpellation har aktualiserat denna fråga. Herr Andersson omtalade att han är från en ort som haft en naturlig hög fluorkoncentration i sitt vatten; befolkningen i Storfors har alltså under generationer haft ett dricksvatten med en hög fluorhalt. Om jag inte är felaktigt underrättad har man i Storfors på grund av befolkningsökningen och samhällets utveckling måst bygga ett nytt vattenverk. Härigenom kan — vilket ofta händer i sådana sammanhang — ett nytt läge uppkomma för kommunerna. Genom nya vattenverk blir det ofta fråga om ytvattnet, vars fluorhalt i regel är betydligt lägre.

Även i Sverige har vi gjort undersökningar som bekräftar detta. Jag tänker bl.a. på försöken i Norrköping.

Även den sköljning med fluor, som nu pågår på många håll inom skolorna, har givit goda resultat. En undersökning visar t.ex. att antalet vid skoltandvården i Göteborg behandlade barn i klasserna 1—6 från höstterminen 1960 till höstterminen 1964 ökats från 46,8 procent till 77,2 procent per hundra tandläkartimmar. Detta innebär att den genomsnittliga behandlingstiden per barn minskat med cirka 45 procent. Vid flertalet undersökningar har man funnit att kariesfrekvensen minskar då vattnet är fluoriderat. Minskningen kan uppgå till både 50 procent och mer. Man har naturligtvis också mycket noggrant undersökt hälsoriskerna. Det är riktigt att det tidigare förlåg en viss tveksamhet på denna punkt. Man kan emelltid med stor säkerhet säga att det i dag inte längre råder någon sådan tveksamhet. I stora delar av världen har man just efter sådana undersökningar som jag nyss nämnt kommit till samma resultat, d.v.s. man har inte kunnat konstatera några hälsorisker eller skadeverkningar. Jag vill också nämna att en expertgrupp inom Världshälsoorganisationen klart deklarerat sin positiva inställning då det gäller tillsättandet av fluor. Jag bör också tillägga att medicinalstyrelsen i vårt land har en positiv inställning i denna fråga. Jag har väl, herr talman, med det sagda i stort sett besvarat de frågor som herr Andersson i Storfors ställde till mig. Inom de hälsovårdsnämnder, som tagit upp saken, bör nu ingen större oklarhet råda vad beträffar värdet av tillsättandet av fluor. Låt mig dock göra det tillägget, att det är viktigt att man, innan man tar det steget, löser de tekniska problem som är förknippade härmed. Det var därför jag i mitt svar påpekade att en arbetsgrupp arbetar med denna fråga. Jag skulle vilja rekommendera herr Andersson att, om någon oklarhet föreligger på denna punkt i hans hemort, ta kontakt med arbetsgruppen för att få råd och anvisningar vad beträffar de tekniska arrangemangen.
Herr talman! När riksdagen fattade beslut om att medge tillsättning av fluor till vattenledningsvattnet, var det meningen att man skulle ge Norrköpings stad möjligheter att fortsätta de försök som avbröts 1962.

Jag skall inte lasta vare sig Kungl. Maj:t eller statsrådet för detta. Jag vill bara ytterligare en gång konstatera, att man tyvärr fick avbryta de försök staden tidigare gjorde och vilka även enligt statsrådet varit mycket lovvärda. Om man läser igenom villkoren för det tillstånd, som staden fick våren 1966, förstår man därav att även Kungl. Maj:t har byggt på de föreskrifter som bl.a. medicinalstyrelsen givit. Medicinalstyrelsen har i en skrivelse den 30 november 1963 bl.a. sagt att man skall försöka få tag i personer med hög vattenförbrukning eller sockersjuka personer inom de områden, där fluortillsättning skall ske. Här kommer man i dag fram till den verkligt delikata frågan: Kan man mot läkarnas tystnadsplikt plocka fram de personer som befinner sig just i den kategori som medicinalstyrelsen har pekat ut och som skall följas upp i undersökningen. Därom är meningarna delade framför allt hos läkarna själva. Om man enligt föreliggande föreskrifter skall sätta i gång dessa försök, är det klart att man åtminstone måste ha tillstånd av de personer det här gäller. Detta är en sak som vållat bekymmer i och med det tillstånd Kungl. Maj:t gav Norrköpings stad. Förfrågningar kommer säkerligen att ställas till medicinalstyrelsen så att detta problem bringas ur världen. Statsrådet understryker i sitt interpellationssvar, att den kommitté, som är tillsatt av medicinalstyrelsen, statens institut för folkhälsan samt vägoch vattenbyggnadsstyrelsen, ser till att det blir sådana bestämmelser att dessa försök kan genomföras utan att de tekniska och ekonomiska problemen blir övermäktiga. Kostnaderna blir nog inte större än vad samhället kan bära och kommer att uppvägas av de stora vinster man får. Bestämmelserna bör vara så utformade, att man inte bara tekniskt utan även praktiskt kan genomföra de prov som måste genomföras. Jag hoppas att statsrådet är beredd att medverka till detta, om så kommer att behövas.

Herr talman! Jag skulle ha nämnt i mitt tidigare inlägg att vi har fått in fyra ansökningar. De är under remissbehandling. Intet avslag har lämnats. Jag vill upprepa, herr talman, vad jag sade förut till herr Andersson i Storfors beträffande arbetsgruppen. Denna grupp kan ge råd och anvisningar och lämna vissa förhållningsregler beträffande hur de tekniska arrangemangen bör vara utformade när det blir fråga om att tillsätta fluor i vattenledningsvattnet. Detta är mitt besked på den punkten, herr Andersson. Förutsättningarna kan vara olikartade på varje ort, och speciella anordningar kan erfordras för att säkerhetsföreskrifterna skall uppfyllas. Till vad herr Johansson i Norrköping nämnde om kontroller och kontrollgrupper vill jag endast säga att om det skulle råda oklarhet beträffande denna sak bör han vända sig till medicinalstyrelsen. Slutligen bör kanske tilläggas att dessa frågor upptar inte bara vårt intresse. I land efter land aktualiseras dessa spörsmål. Jag nämnde i mitt svar att ett mycket stort antal människor i världen i dag dricker vatten som har tillsatts med fluor. För att i denna debatt notera, hur snabbt utvecklingen på detta område har gått, kan jag nämna att i Amerika har fluoridering av kommunala ledningsvatten genomförts i stad efter stad alltsedan 1950. De senaste tillgängliga siffrorna — de gäller år 1965 — visar att i Amerika omkring 58 miljoner människor dricker fluoriderat vatten, d. v. s. vatten som tillsatts med fluor. I Kanada använder omkring 4 miljoner människor fluoriderat vatten och i Sydamerika över 30 miljoner. I Europa har vattenfluoridering sedan några år införts i England, Irland, Holland, Tyskland, Tjeckoslovakien, Schweiz, Finland, Sovjetunionen etc. och dessutom i en rad städer i Europa. Bakgrunden är given — det är den som jag redan tidigare har understrukit i mitt svar.